Herr talman! Det är rörande att höra när socialdemokraterna försvarar bestående regleringar; oavsett konjunkturläget försvarade alltid Gunnar Sträng valutaregleringar och ville inte alls ändra någonting. År efter år har vi kritiserat valutaregleringen, och successivt har vi också fått rätt. Successivt har socialdemokraterna nämligen gått med på att lätta på den. Varje gång har de emellertid hävdat att precis hit går det, men inte längre. Efter ett år tar de sedan ytterligare ett steg. Nu säger Bo Södersten att det gäller att gå varligt fram. Javisst, men ibland har ni inte alls velat gå framåt. Nu tar ni steg allteftersom ni har tvingats till det — inte av egen illusion om verkligheten, utan just därför att ni har tvingats ta hänsyn till verkligheten. Det är fullständigt obegripligt när Bo Södersten säger om oss borgerliga reservanter, att vi är litet väl sangviniska. Det har vi nämligen också hört förut. Det går absolut inte att avskaffa en enda reglering, brukar vi ju få höra. Vi har kritiserat alla olika regleringar som socialdemokraterna har infört på alla områden. på bostadsregleringen. Bo Södersten går i spetsen och vill avveckla den. Se på barnomsorgen m.m. Även skolan och förskolan har Bo Södersten intresserat sig för. Nu ställer han emellertid upp och försvarar kvarstående regleringar på valutaområdet, och man behöver inte vara särskilt känsligt lagd för att bli djupt rörd över detta. Dollarn kan ju gå upp och ned, säger Bo Södersten. Javisst kan den det, det — Prot. 1987/88:122 kan ju alla valutor göra. Det är ju priset för en fri marknad; man kan inte 18 maj 1988 reglera den och bestämma att valutakurserna skall vara sådana eller sådana. När Bo Södersten säger att han helst vill ha ett mer stabilt system, då säger han att han hellre vill ha en mer stabil verklighet. Det är dock rent önsketänkande. Verkligheten är oviss, och det går upp och ner på olika håll i verkligheten som bekant. England har helt avskaffat valutaregleringen. Detta fick mycket riktigt till effekt att pundet gick upp kraftigt. Man kunde mycket väl säga att detta berodde på att man hade en reglering förut, så man kände ju inte till pundets marknadsvärde. Just genom regleringar hade man fjärmat sig från vad marknaderna ansåg att pundet var värt. Avreglering ger upphov till risker, säger Bo Södersten. Javisst gör den det, men hela livet är ju fullt av risker, och vi kan väl inte börja reglera allting bara för att det är en risk att leva. Man måste i stället vara beredd att gardera sig mot dem. Ju större frihet människorna har att gardera sig mot en oväntad framtid, desto större möjligheter har de att själva klara detta. Därför är det fullständigt obegripligt att Bo Södersten påstår att vi bortser från verkligheten. Det är ju precis tvärtom. Detta visar väl denna utveckling; år efter år har vi haft en debatt om valutaregleringen. Ni har stått och försvarat den och sagt: Hit men inte längre. Sen har ni tagit ett steg till och sagt: Hit men inte längre, det är absolut omöjligt. Nästa år tar ni ett nytt steg osv. Det går alldeles på tok för långsamt, tycker vi. Därför var det värdefullt, herr talman, att Bo Södersten nämnde kreditmarknaden som exempel på att man verkligen har gått fram med litet snabbare steg beträffande avregleringen. Det var ju lika omöjligt på den inhemska kreditmarknaden. Det gick absolut inte att släppa någonting. Man fortsatte med regleringar. Så upptäckte socialdemokraterna att det leder till andra effekter än dem som de önskade. Socialdemokraterna får samma resultat med valutaregleringen. Därför finns det all anledning för oppositionen att inte slå sig till ro, herr talman, utan fortsätta att yrka på att valutaregleringen i alla avseenden skall avskaffas.

Herr talman! Bo Södersten framhåller den absoluta friheten som råder på världens valutamarknader som ett potentiellt stort hot mot Sverige, och det har han sannolikt rätt i. Är det emellertid inte så, Bo Södersten, att man där efterlyser en ny norm för världens valutamarknader. Jag efterlyser kanske inte guldmyntfoten, men en världsordning av den typ som fanns efter Bretton Woods eller någon annan överenskommelse som försökte reglera, på ett effektivt sätt, valutornas rörelser så att de blev lugnare och inte så kastande som de är nu. Ett sådant förslag vet jag att Bo Söderström är positiv till. Men tror han verkligen att vår nuvarande svenska valutareglering, i det ganska bräckliga skick som den befinner sig i, räcker för att förhindra finansiell spekulation mot Sverige? Jag tror nästan inte att den gör det, och det vore roligt att höra om Bo Södersten anser att den antingen är för lös som den är nu eller borde avvecklas. Jag vill till slut citera Affärsvärlden från i dag, där man säger: ”Vid ett 157 informellt möte i Traveminde enades de tolv finansministrarna om att ta det sista steget i kapitalliberalisering. — — — Det skall bli fritt fram att handla med olika typer av penningmarknadsinstrument. Samtliga medborgare inom EG skall få rätt att öppna bankkonton var som helst i vilken valuta de vill. De skall också få ta lån i ett valfritt EG-land och kunna köpa försäkringar var som helst inom Gemenskapen.” Det där är naturligtvis en vision som ännu inte är färdig i EG. Det är dock klart att när vi skall söka nära anslutning till EG, då är det den här typen av fri kapitalmarknad som vi måste anpassa oss till.

Herr talman! En springande punkt när man diskuterar valutaregleringar är frågan huruvida internationella kapitalrörelser spelar en självständig roll eller om de inte gör det. Det är alldeles omöjligt att förneka att de spelar en självständig roll. Det är en litet naiv inställning som Hugo Hegeland har, att regleringar och kontroller alltid är av ondo. Att England inte skadades av avregleringen när arbetslösheten steg från en till tre miljoner arbetslösa är ett fullständigt ohållbart påstående. Lars De Geer diskuterar på ett mycket mer nyanserat sätt. Han inser att en marknad kan behöva övervakas och kontrolleras.

1970-talet är verkligen ett svart decennium för världsekonomin. Mot den bakgrunden finns det all anledning att verkligen se på det hela på ett nyanserat sätt. Lars De Geer sade att EG strävar mot frihet, mot avreglering och att vi kanske tvingas anpassa oss till EG-länderna. Då skall vi samtidigt komma ihåg att EG har en mycket strikt övervakning av de inbördes valutorna genom det europeiska monetära systemet. Det systemet kan vara bra för vissa länder, och det är möjligt att det är bra för Västtyskland, men det har sannerligen inte varit bra för exempelvis Danmark. Det skulle enligt mitt förmenande ha varit fullständigt förödande för oss om vi hade tillhört det systemet under de senaste tio åren. Då skulle vi med all sannolikhet också haft en arbetslöshet som den danska, sannolikt också ha haft en utlandsskuld som den danska, dvs. en utlandsskuld som skulle ha varit fyra gånger större per huvud räknat än den ändå ganska betydande skuld till utlandet som vi trots allt har i dag. Mina herrar, man måste säga att dessa ting är betydligt mer komplicerade. Det går inte att påkalla någon principiell avreglering och tro att saker och ting blir bättre bara av det. Tvärtom kan vi säga att förnuftiga regleringar, förnuftiga spelregler och förnuftiga normer skulle hjälpa upp världsekonomin. Vad vi alla skulle kunna önska oss vore ett ökat internationellt samarbete inför 1990-talet. Vi kanske inte kan gå tillbaka hela vägen till Bretton Woods eller till någon — Prot. 1987/88:122 form av fasta kurser. Men jag tror att ett system av styrda kurser skulle vara — 18 maj 1988 önskvärt både för de stora länderna, som ändå alltid klarar sig någorlunda hyggligt bl.a. därför att de relativt sett har en så begränsad utrikeshandel, och framför allt för de små länderna, länder som Sverige som är fullständigt integrerade i det internationella systemet. Om vi skulle lägga oss helt öppna, skulle det kunna få katastrofala konsekvenser för den svenska ekonomin. Sedan hör det naturligtvis till pjäsen att det alltid är så att om vi kan sköta vår inhemska ekonomi på ett skickligt sätt så är det den bästa förutsättningen för att vi också skall kunna klara oss i ett internationellt system. Att bortse från att det internationella systemet kan fungera på ett godtyckligt och stundom destruktivt sätt är att i själva verket bortse från den verklighet vi lever i. Det är att inte alls vilja ta till sig de historiska erfarenheter som vi fått under de femton år som den västliga världen har levt med systemet av rörliga växelkurser.

Herr talman! Bo Södersten säger i predikoton att vi bör se på det hela på ett mera nyanserat sätt än vad jag gör. Ja, hur är det med nyanserna, Bo Södersten? Utskottets majoritet skriver: ”De minskade obalanserna i den svenska ekonomin under de senaste åren har — — — skapat förutsättningar för en målmedveten, successiv liberalisering av valutaregleringen.” Det är precis samma målsättning som den vi har, men vi tycker att det inte finns någon anledning att här utropa festina lente, dvs. skynda långsamt, utan det går att utan vidare ta det sista steget. Utskottets majoritet hävdar också, och det är av stort värde, att det fortsatta liberaliseringsarbetet bör bedrivas med sikte på att så långt som möjligt delta i det västeuropeiska samarbetet för liberalisering av kapitalrörelser. Detta, nota bene, ärade åhörare, innebär att om ökade obalanser på nytt skulle uppstå får inte en uppbromsning ske i liberaliseringsprocessen. I stället bör andra åtgärder sättas in. Detta är en utmärkt skrivning, men den tycks Bo Södersten vara helt omedveten om, när han står här och talar om att vi skall handla så förnuftigt, att vi skall vara så försiktiga och så nyanserade. Det har man hävdat varje år när man försvarat varje reglering vi har haft. Så vill Bo Södersten ändå ha mer av internationellt samarbete. Men om vi skall uppnå detta måste vi ha mindre av svenska regleringar. Det är klart att kapitalrörelserna kan vara självständigt betingade, det betvivlar jag inte. Men det får man ta, och då gäller det att ha en god valutareserv och en finanspolitik som klarar dessa påfrestningar. Utskottet skriver att hot mot destabiliseringar kan mötas endast med en konsekvent ekonomisk politik som tar sikte på att hålla nere inflationen för att värna den fulla sysselsättningen och den yttre balansen. Hur går det med detta? Inflationstakten är ju nu uppe i över 6 96, Bo Södersten. Då har man tydligen inte lyckats på det området heller trots alla regleringar! Jag skall inte citera Affärsvärlden för i dag, utan jag skall åberopa ett äldre arbete, nämligen en utmärkt lärobok i internationell ekonomi som Bo Södersten har skrivit. Och vad säger han där om valutaregleringar? Ja, inte för han något 159 försvar för valutaregleringar i den boken. Där vill han ha frihet på valutamarknaden, men här i riksdagen skall han försvara finansutskottets betänkande 27 för detta budgetår, och då har han lagt helt åt sidan alla sina läroboksförfattaruppfattningar, och det tycker jag är konstigt. Varför kan Bo Södersten inte vara lika mycket av frifräsare när det gäller valutaregleringens avskaffande som när det gäller bostadssubventioner och barnsomsorg osv.?
Herr talman! Omgiven av två läroboksutgivande professorer kanske jag borde inta en något lägre profil som bara är en enkel industriman. År 1945 hade jag i Amerika en professor i nationalekonomi som sade: Det finns 200 miljoner människor i Amerika och 200 miljoner i Europa. Varför har vi dubbelt så hög levnadsstandard i Amerika som ni har i Europa? Jo, därför att 7 miljoner människor i Europa är sysselsatta med att bevaka 950 mil fullkomligt onödiga gränser och ordna till en förfärlig massa pappersexercis och ställa till krångel med saker som i Amerika går fritt över statliga gränser. Jag respekterar i hög grad Bo Söderstens argument när han säger att världsekonomin och världens valutamarknader är någonting förfärligt bekymmersamt och att det kan finnas behov av en internationell reglering av valutamarknaden så att den inte är vild, som den är i dag. Men ändå håller jag med professor Hegeland att man inte kan sluta på halva vägen. Har man bestämt sig för att få en fri ekonomi, som man har gjort i EG, måste man löpa linan ut. Därför tror jag, med all respekt för Bo Söderstens argument, att vi inte har någonting annat att göra än att löpa linan ut, precis som man måste göra om man skall ansluta sig till EG. Dit är vi ju på väg — inte genom medlemskap men med en anslutning så nära som möjligt.

Herr talman! Svenska företag har ändå en stor likviditet. Vi har kanske 200 miljarder kronor som ligger där. Dessa pengar kan röra sig någorlunda fritt över gränserna i dag, men de kan ändå inte portföljinvesteras. Mot detta står en valutareserv om kanske en fjärdedel av det beloppet. Jag tycker inte att man kan bortse från att det skulle kunna medföra risker, om vi hade en totalt fri marknad och inte hade någon valutareglering. Hugo Hegeland säger, att om man vill ha en allmän förskola, måste man också vara för en avreglering av valutamarknaden. Jag kanske inte riktigt kan se parallellerna här, utan de får nog förklaras för mig. Det heter också, att om man skall kunna kontrollera ekonomin och eventuellt gå vidare i avreglerande riktning, måste man ha en sund ekonomi. Det håller jag med om. Det är klart att om vi hade en mycket stark svensk ekonomi och ständiga överskott i bytesbalansen i stället för tendenser till ganska kontinuerliga underskott, så skulle saker och ting vara lättare. Vi ser att de senaste årens historiska utveckling är ett levande bevis för detta. Vi hade trots allt under sex år borgerliga regeringar. Ni hade alla möjligheter att avskaffa valutaregleringen under dessa år. Vad gjorde ni? Inte ett dyft! Alla de steg som har tagits i avreglerande riktning har tagits av oss. Varför? Jo, därför att man behöver en någorlunda stark ekonomi för att kunna gå i en avreglerande riktning. Märkvärdigare än så är det inte. Lars De Geer frågar sig om vi inte borde löpa linan ut och om vi inte måste göra det, om vi skall närma oss EG. Det är möjligt att vi kanske behöver löpa — Prot. 1987/88: 122 linan ut och att vi kommer att göra det. Men en förutsättning för det är att vi 18 maj 1988 har en stark ekonomi. Utvecklingen på det här området och utvecklingen mot avreglering på det internationella fältet belyser ytterligare en tes som är generell: De borgerliga kan prata om en god ekonomi som skall fungera bra, men det är trots allt socialdemokratin som ser till att ekonomin fungerar.

Herr talman! Bo Södersten hade svårt att se sambandet mellan kravet på en fri allmän förskola, fria daghem, fri barnomsorg och kravet på en fri valutamarknad. Han ville att jag skulle förklara det sambandet. Jag har aldrig fått en så lätt uppgift av en professor i nationalekonomi. Sambandet uppstår, Bo Södersten, av den enkla anledningen att vi vill ha frihet på alla områden. Så enkelt är det. Det är inga djupsinnigheter som ligger bakom, utan det är faktiskt självklarheter. Tack vare att vi hade frihet att köpa fransk valuta, hade Bo Södersten möjlighet att resa ner till Paris och studera just den utmärkta förskolan där. Hade det funnits regleringar som talat om att endast så många francs får man ta med sig, kanske de aldrig hade räckt till några sådana studier. Det är ett exempel på värdet av frihet, inte bara på ett område, t.ex. valutamarknadens, utan på alla områden.
Herr talman! Bo Södersten valde att göra paralleller mellan de sex borgerliga regeringsåren och de sex nu tilländalupna åren av socialdemokratiskt regeringsinnehav. Låt mig påminna om att åren före 1976 gick räntorna upp från 6 till 16 96, oljan gick upp från 3 till 35 dollar per barrel och löneexplosionen 1974-1975 höjde företagens kostnader med 50 96. De här tre faktorerna orsakade den längsta och djupaste lågkonjunkturen efter kriget. I motsats till den konjunkturen har socialdemokraterna regerat under sex år av den längsta högkonjunktur som har förekommit efter kriget. Under den tiden har vi också fått se räntorna falla väsentligt, oljan falla till hälften osv. Alla paralleller mellan sexårsperioderna 1976—1982 och 1982—1988 måste alltså göras med hänsyn tagen till de helt olika internationella konjunkturlägen som rådde.

Herr talman! Det är ingen tillfällighet att länder som Vietnam, Cuba, Etiopien eller Angola är länder som präglas av våld, förtryck, stagnation och ekonomiska haverier. Diktaturen ger inte den fredliga utvecklingen några möjligheter. Det är ingen större principiell skillnad mellan denna typ av diktatur och diktaturer som Chile, Paraguay eller Argentina, innan det landet tog steget över till demokrati. Diktaturen bygger på att man anser sig ha rätt att använda våld mot sina medmänniskor och förtrampa demokratiska frioch rättigheter. När det gäller Angola måste Sveriges ansvar vara, inte att stödja en viss regim, utan att stödja demokratin, eftersom den är förutsättningen för en fredlig utveckling. Sverige måste stödja möjligheterna till en nationell försoning, för så länge ett krig pågår finns inget utrymme för den utveckling mot välfärd och mot mänskliga frioch rättigheter som är nödvändig. Angola är, herr talman, ett exempel på den afrikanska socialismens tragiska misslyckande. Men det är också ett exempel på hur demokratiska nationer ibland har tillåtit den socialistiska illusionen att stå i vägen för en utveckling mot demokrati och välfärd. Den angolanska regimen satte sig över den överenskommelse som slöts inför självständigheten, tog ensidigt makten och utropade en enpartistat. Därigenom lades grunden till det inbördeskrig som i tio år har drabbat landet. Makten har etablerats genom kubanska legosoldater. Landets ekonomi har urholkats med samma socialistiska ekonomiska politik som havererat i så många andra av den tredje världens länder. De har urholkat sitt lands finanser och dåligt utnyttjat de möjligheter som det utländska biståndet skulle kunnat ge, detta genom den sold de i hårdvaluta betalat till de kubanska legosoldaterna. Dessa pengar har finansierat ett krig, vars syfte inte har varit något annat än att ge regimen möjlighet att sätta sig över kravet på och överenskommelsen om fria val. Det är ett krig som har syftat till att slå vakt om en marxistisk enpartistat. Det är ett krig som har en särskilt tragisk dimension genom att det har gett apartheidregimen i Sydafrika en förevändning att intervenera och att därigenom försvaga frontstaternas möjligheter att motverka apartheidregimen i Sydafrika. Herr talman! Det finns en möjlighet i en fredsprocess som faktiskt ställer särskilda krav på Sverige, som genom sina kontakter med Angola borde kunna göra någonting. Fyra av de inblandade parterna, Sydafrika, USA, som visserligen inte själva är inblandade, den angolanska regimen och Cuba, har nu träffats vid två olika tillfällen i London och Brazzaville. Enligt uppgift kommer de att träffas också i Lissabon. Det finns uppgifter om att de har kommit överens om ett hemdragande av utländska trupper. Det är i detta perspektiv viktigt att Sverige inte reducerar sin roll till att ensidigt stödja en regim i ett inbördeskrig. Vi måste stödja denna process och framföra att det är vårt krav att man i Angola skall förverkliga fria val. Det är den enda Prot. 1987/88:122 möjligheten att få i gång en fredlig utveckling. Vi måste framföra det 18 maj 1988 rättmätiga kravet att alla utländska trupper skall dras tillbaka från Angola och även framföra som vår syn att den här konflikten inte går att lösa om inte regimen i Angola accepterar att UNITA är en part som man måste förhandla med. Herr talman! Det handlar i detta fall inte om att vi skall stödja vare sig UNITA eller MPLA, såsom det ibland framställs i den vulgära propagandan. Det handlar om att Sverige skall verka för att det svenska biståndet och välfärdens utveckling skall få en möjlighet i Angola, genom att de får en nationell försörjning, genom att vi stödjer demokratin. Det är mot den bakgrunden som jag ber att få yrka bifall till den moderata reservationen.

Herr talman! Föreliggande betänkande om Angola har orsakats av två skilda moderata motioner. I dem ställs krav på att Sverige skall medverka till, resp. ta initiativ till en fredlig lösning av konflikten i Angola samt verka för att utländsk trupp skall lämna landet. Dessa motionskrav är naturligtvis inte avstyrkta i utrikesutskottet. De är besvarade med hänvisning till att vi självfallet — på lämpligt sätt och efter måttet av vår förmåga — precis som vi hittills har gjort, skall stödja fred och försoning i Angola. Med detta konstaterande borde allt vara frid och fröjd och motionärerna nöjda. Men i det här fallet är det tydligen inte behandlingen av hemställan som är viktigast, utan texten. Moderaterna har nämligen reserverat sig till förmån för en helt egen text. Ja, hela utskottstexten har de faktiskt skrivit om till en egen. Moderaternas text blottlägger djupgående skillnader mellan moderaternas och samtliga övriga partiers syn på orsakerna till kriget i Angola. Moderaterna gör gällande att hela orsaken till kriget ligger däri att den angolanska regeringen inte har inbjudit UNITA att ingå i regeringen och att |. dettaisin tur har tvingat UNITA till väpnat våld. Detta är en verklighetsbeskrivning som bara moderaterna tror på.

Under åren 1981-1985 var kostnaderna uppskattningsvis 10 miljarder dollar. Men, herr talman, förhoppningsvis håller något på att hända som kanske kan få ett slut på kriget, precis som Gunnar Hökmark antydde. De samtal som nyligen har hållits mellan Angola, Sydafrika, Cuba och USA i London och Lissabon kan snart komma att leda till reella framgångar för fred, försoning, trupptillbakadraganden och frihet för grannstaten Namibia. Angola har gjort flera eftergifter beträffande de kubanska soldaternas närvaro i förhållande till ursprungsbudet. Samtidigt verkar USA:s intresse för UNITA ha svalnat. Det största problemet är nu Sydafrikas ovilja att upphöra med sin olagliga ockupation av Namibia. Om så sker kan fria val hållas i Namibia, och Angolas södra gräns kan på det sättet säkras. Det har också skett politiska och ekonomiska förändringar, på så sätt att Angola t.ex. har sökt inträde i Världsbanken, med allt vad det innebär. Den angolanska regeringen har ett starkt och växande stöd i världen, Så sent som i går, den 17 maj, samlades en FN-konferens i Geneve för att diskutera Angola. Rapporter därifrån talar om ett uttalat förtroende för Angola att fortsätta på den inslagna vägen i ansträngningarna för att nå fredsöverenskommelser. Bland de stödjande länderna fanns USA, EG länderna och de övriga nordiska länderna. Det var inte bara ett muntligt moraliskt stöd, utan Angolas regering fick också ett ekonomiskt stöd på 75 miljoner dollar av begärda 110. Herr talman! Det som händer i Angola väcker förhoppningar om fred, och vi har all anledning att understödja dessa strävanden. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet.
Herr talman! Det viktiga är att utskottsmajoriteten i sin skrivning försöker förtränga den roll som MPLA-regimen själv har haft i det inbördeskrig som pågått i tio år. UNITA hade från början stöd från Kina och ett antal andra länder och tar i dag emot stöd från Sydafrika. Det avgörande är dock att det har skapats en grogrund för detta väpnade våld, detta inbördeskrig, genom att regimen inte har accepterat att alla delar av det angolanska folket har rätt att i fria val påverka sin framtid. Man kan möjligtvis, som Viola Furubjelke gör, ursäkta diktaturen och finna olika undanflykter för att fria val inte har hållits eller för att befolkningen har förvägrats mänskliga frioch rättigheter. Men det är en underlig situation, när en ledamot och företrädare för Sveriges socialdemokratiska parti i riksdagen faktiskt söker undanflykter för att försvara att en regim inte har erbjudit sitt folk det självklara i fria val, som en gång var överenskommet. Det kanske inte finns någon anledning att föra en längre debatt här i kväll, herr talman, men det är notabelt att den hållning som Viola Furubjelke intar, översatt till att på motsvarande sätt förklara varför andra diktaturer har förvägrat sina medborgare rätten till fria val, framstår som en tråkig bild.
Herr talman! Beträffande möjligheten att hålla fria val i Angola trodde jag att det framgick av mitt inledningsanförande att landet har varit i krig alltsedan självständigheten och alltså inte haft en enda dag av fred. Under sådana omständigheter kan man inte begära att fria val skall kunna hållas. För övrigt kan jag mycket väl förstå om det känns litet försmädligt att utvecklingen har sprungit ifrån moderaterna. De står kvar och stampar med samma argument om den angolanska regeringens fel och brister, oförmögna att se vad stora delar av världen redan har insett, nämligen att en positiv utveckling är i gång. Vi kan konstatera, herr talman, att verkligheten förändras, men moderaterna står stilla.
Herr talman! Viola Furubjelke gör våld på verklighetsbeskrivningen — verkligheten har inte alls sprungit oss moderater förbi. I själva verket handlar den process som nu är i gång om att uppfylla just den typen av krav som vi vill att riksdagen skall ge regeringen till känna. Det är däremot en utveckling som har skett den socialdemokratiska regeringen i Sverige förutan. Det är tragiskt, därför att det harlett till att Sverige inte har utnyttjat sin roll och inte medverkat till att göra fredsprocessen så snabb som den förhoppningsvis skulle kunna vara. Jag konstaterar bara detta och avser inte att gå vidare i debatten.
Herr talman! Gunnar Hökmark säger att den utveckling som nu är på gång har skett Sverige förutan. Ja, det kan, från moderaternas synpunkt, tyckas att vi borde ha medverkat på ett mera aktivt sätt. Jag tycker att vi på många olika sätt, genom vårt bistånd och genom stödjande samtal, har stött denna utveckling. Icke desto mindre har det senaste initiativet om fredsförhandlingar kommit inifrån och från USA, och det är inte något som vi skall beklaga, utan på alla sätt understödja.

Herr talman! I försvarsutskottets betänkande 10 behandlas bl.a. regeringens förslag till lokalisering av den nya självständiga myndigheten kustbevakningen. Myndigheten skall självständigt lyda under regeringen och hänföras till försvarsdepartementet. Den nya ordningen skall möjliggöra en ökad samordning med försvarets olika övervakningsorgan och därmed ge vissa samordningsvinster. Mot denna bakgrund har regeringen föreslagit att såväl den centrala som den regionala ledningen av kustbevakningen skall lokaliseras till orter där en sådan samordning skall underlättas. Utskottet är enigt om förslaget utom på en punkt, där vi moderater har en reservation. Det råder alltså enighet om att den centrala ledningen skall lokaliseras till Karlskrona. En lokalisering till Stockholm skulle självfallet ge mycket goda arbetsmöjligheter och underlätta samordningen med de i Stockholm centralt belägna militära myndigheterna liksom med rikspolisstyrelsen. Från verk samhetssynpunkt vore det alltså en fördel att vara kvar i Stockholm. Av regionalpolitiska skäl har regeringen emellertid valt Karlskrona som lokaliseringsort för den centrala ledningen. Vi moderater har inte velat motsätta oss denna lokalisering. Skall någon statlig myndighet lokaliseras till Karlskrona syns kustbevakningen vara lämplig. Karlskrona och Blekinge är alltså att gratulera till att ha fått den nya centrala myndigheten, dessutom på en dag när man har en eriksgata på gång. Det är att hoppas att man där kommer att få tillräckligt med kvalificerade människor som kan verka i den centrala ledningen. I fråga om den regionala ledningen föreslås lokalisering till Härnösand för den norra regionen, Göteborg för den västra och Muskö/Tullinge för den östra. Här är utskottet också enigt. I fråga om den södra regionen föreslås en lokalisering i ett senare skede till Karlskrona och att ett principbeslut fattas redan nu. På denna punkt har vi moderater en annan uppfattning. I Malmö finns sedan länge en väl fungerande kustbevakningsledning, samordnad med tullen och med Malmö marina bevakningsområde. Eftersom det även i fortsättningen måste avdelas resurser för övervakning av Öresundsområdet och för ledning av denna verksamhet, är det enligt vår mening felaktigt och ett slöseri med resurser att flytta den regionala ledningen för den södra regionen från Malmö. Jag tycker inte jag behöver hänvisa till några som helst professorer i nationalekonomi, de må vara läroboksförfattare eller icke, utan det är rent sunt förnuft att hävda att det är resursslöseri att flytta bort ledningen från Malmö. Jag yrkar därför bifall till den moderata reservationen.

Herr talman! Kustbevakningen har i år tillhört tullen i 350 år. fr.o.m. den 1 juli är det slut med den samhörigheten. Samarbetet mellan kustbevakningen och tullen har kanske inte alla gånger gått klanderfritt, men jag vill påstå att förutsättningarna för kustbevakningen väsentligen försämras genom att den skall bli en egen myndighet. Jag skall återkomma till detta längre fram. Frågan om kustbevakningens ställning har ju under mer en ett decennium utretts i olika utredningar därför att man har velat göra förändringar och ta bort kustbevakningen från tullen. Den senaste utredningen, den som föregick beslutet om att skapa en fristående civil myndighet, föreslog att kustbevakningen skulle överföras till sjöfartsverket varigenom en hel del rationaliseringsvinster skulle vinnas. Detta stötte på problem och motstånd bland kustbevakarna, och jag kan ha förståelse för deras synpunkter gentemot det förslaget. I dag kan man väl ganska klart konstatera — jag tror att kustbevakarna håller med mig — att de hellre hade sett att de tillhört sjöfartsverket än att, som nu blir fallet, sitta i knät på marinen och bli styrd av militära officerare i sitt arbete. Det var väl under remissbehandlingen och kritiken av den senaste utredningen om sjöfartsverket som hugskottet — jag skulle vilja kalla det så — kom till, att göra en egen civil myndighet av kustbevakningen och dessutom förlägga den under försvarsdepartementet. Utgångspunkten när vi diskuterade för ett år sedan var att det skulle vara en egen civil myndighet, och under de premisserna hade det naturligtvis varit bra. Det var också vad kustbevakningspersonalen såg fram mot. Vilka är då kustbevakningens huvudsakliga uppgifter i dag? Grunderna är bl.a. att sköta tullbevakningen av landets marina gränser, att motverka och försöka förhindra smuggling. Under förbudstiden var det ju det klassiska spritsmugglarproblemet; i dag gäller det framför allt ett allvarligare problem, nämligen smugglingen av knark över landets gränser, inte minst till sjöss. Till uppgifterna hör också att medverka i miljöskyddet och i fiskebevakningen, inte minst i den nya del av svenskt territorialvatten som den vita zonen utgör. Man gör väderobservationer åt SMHI och även andra, bl.a. vägverket. Man utför räddningstjänst och man upprätthåller samband mellan olika enheter som befinner sig till sjöss och till lands i skärgården och kustområdena. Det här är rent civila uppgifter och uppgifter som utan tvivel kommer att naggas en hel del i kanten vid en samlokalisering med marinen och den militära organisationen. För ett år sedan diskuterade vi den här frågan i kammaren. Det fanns då som nu uppfattningar om att organisationsformen inte var bra, och det yrkades också avslag på den. Vi hade från vpk en partimotion, där vi yrkade avslag på förslaget att göra kustbevakningen till en egen civil myndighet. Vi gjorde det utifrån de utgångspunkterna att vi kände farhågor för en militarisering, som nu har besannats genom den senaste propositionen. Om man skall titta på effektivitetsutnyttjandet, som bl.a. nämns i propositionen, kan man ifrågasätta om det verkligen är med marinen som denna samlokalisering och detta samarbete skall fördjupas. Det har gjorts några undersökningar — förvisso inga stora och genomgripande, men ändå — ute på olika lokala platser. De har kartlagt hur pass mycket man har arbetat tillsammans med marinen eller haft uppgifter som föranlett samarbete med marinen. Det rör sig ute på det lokala nätet endast om ett fåtal procent av verksamheten. Det övriga är civila uppgifter. Samarbetet med räddningsverket, med SMHI och med de olika kustradiostationerna är långt mer utvecklat och utgör ett långt större behov än samarbetet med den militära marina organisationen. När vi för ett år sedan diskuterade den här frågan sade statsrådet i propositionen att man skulle försöka uppnå samordning till sjöss. Det innebar, ungefär som i resonemanget om att avveckla kärnkraften med förnuft, att man först skulle bygga ut. Man har nämligen burit sig åt på ungefär samma sätt när man skulle skapa samordning till sjöss och möjligen minska de olika organisationerna. Förutom sjöfartsverket, polisen, marinen och tullen, som kustbevakningen tillhör, gjorde man en egen organisation av kustbevakningen. Man utökade alltså och spräckte ytterligare upp en organisation för samordningen till sjöss. Som framgår av den proposition som ligger till grund för dagens debatt, blev utgångspunkten sedermera att man efter detta — inte med speciellt sunt förnuft vill jag påstå — minskar antalet organisationer till sjöss på sikt och antagligen genomför en samordning genom att skapa en mer eller mindre halvmilitär organisation, som också kustbevakarna är starkt oroade för. Skatteutskottet hade för en tid sedan en offentlig utfrågning när det gällde tullen. I det sammanhanget fanns det anledning att fråga tullens generaldi rektör Björn Eriksson vad tullverket hade för avsikt att göra med tanke på den förändrade situationen. Vi fick klargjort: Man var inne på att skapa en egen ny organisation till sjöss, förvisso i vart fall än så länge liten — men ändå! Detta innebär att tullverket kommer att bygga upp egna marina enheter för att klara av bevakningen av hamnbassänger. Verket kommer vidare att bygga upp en enhet för att klara bevakningen i Öresund, där man befarar att få och också har haft problem med knarksmuggling med små snabba båtar. Man kan här dra vissa paralleller med vad som hände i USA, som också ”militariserade” sin kustbevakning. När kustbevakningen i USA har arbetat för att klara sjöfrågorna, har den kommit att hamna i en situation, som jag är rädd för att också den svenska kustbevakningen kommer att hamna i. Jag kan medge att det inte kommer att bli total likhet utan en överföring till svenska förhållanden. Vi kunde för en tid sedan i nyhetsmedierna ta del av uppgifter om att president Reagan skulle skicka den amerikanska kustbevakningen till Persiska viken för att bistå de amerikanska marina enheterna i deras arbete där nere. — Jag skall inte gå närmare in på vad de har där att göra. Låt mig fortsätta att diskutera det förhållandet att tullen blir tvungen att skapa egna marina enheter för att klara bevakningen i hamnbassänger och i Öresund. Vi skall ha klart för oss att det är vad som behövs i första omgången. Det som hände i Amerika, där man stärkte gränsskyddet i Florida och vid mexikanska gränsen när det gällde knarksmuggling, var att den smugglingen började ta andra vägar, i detta fall över Canada. Liknande effekter uppstod i England, där smugglingen kom in andra vägar då gränsskyddet stärktes på vissa ställen. Detta innebär i förlängningen att tullen, såvitt jag kan förstå, inte kommer att kunna nöja sig med att ha enheter för att bevaka hamnbassänger eller Öresund utan senare, när det skyddet har skärpts, också blir tvungen att skapa enheter på andra ställen, från Västerhavet ända upp till Bottniska viken. Jag vill definitivt påstå att det knappast kan vara fråga om några samordningsvinster med en sådan politik. I propositionen tas frågan upp om den regionala samlokaliseringen med marinen. Den är genomgående. Jag sade tidigare att våra farhågor inom vpk, när vi utfärdade varningar förra året, har blivit besannade. Jag diskuterade en hel del med människor i kustbevakningen även för ett år sedan. Då trodde vi inte på dessa profetior. Det hade gjorts en enkät, där det undersöktes huruvida kustbevakningspersonalen tyckte att det var bra att ha en egen civil myndighet och ställde upp för det. Det fanns stora brister i enkäten, det skall medges, men en utskottsföreträdare hävdade att det ändå var stor enighet bland kustbevakningens personal om att få denna egna civila myndighet. I dag, när man har sett resultatet, är det ett helt omvänt förhållande. I den enkät som har gjorts bland kustbevakningens personal har 197 av de 201 som svarat förkastat förslaget till samlokalisering regionalt med marinen. 98 6 av dem som har svarat och som har nåtts av enkäten är emot detta! Argumenten har varit litet olika. Några har sagt att de inte vill sitta i knät på militären. En annan företrädare för kustbevakningspersonalen har i en tidningsartikel nyligen sagt: Vi vill inte bli havets ABAB-vakter. Flera andra liknande epitet har jag själv fått höra. I förlängningen innebär samlokaliseringen med militären att kontakterna med allmänheten försvåras. Låt mig bara ta ett exempel, nämligen det förslag som finns att eventuellt förlägga en av de regionala centralerna till Musköberget. Jag har själv varit ute på Muskö vid flera tillfällen och sett hur det ser ut — eftersom min pappa jobbade där ute. Där finns vakt, och man måste ha eskort för att komma ned i berget. Det är inte den typen av civil verksamhet som kustbevakningspersonalen ser fram emot! Och det är inte den typen av civil myndighet som jag tror att allmänheten kommer att ha möjligheter att nå med sina olika spörsmål. Problemen gäller också rekryteringen. Den här närmare anknytningen till marinen kommer att innebära att civil personal i högre grad än tidigare lämnar kustbevakningen. Man kommer att få en mycket snäv rekryteringsbas på sikt, som innebär att det blir officerare, underofficerare och andra militärer som söker sig till kustbevakningen. Jag vill påstå att det knappast kan vara till gagn för en kustbevakning, allra helst om den till namnet skall få heta civil. Herr talman! Jag hade anmält mig för tio minuters anförande, men jag behöver ytterligare tid, eftersom jag anser att detta är en mycket viktig fråga. Jag anser att det som sägs i propositionen om resursbesparingar inte är relevant. Det finns nämligen inte någon seriös utredning från kustbevakningskommittén om samlokalisering med någon annan part än marinen — med någon civil part — och vad kostnaderna egentligen bör ligga på. Det har påståtts att kostnadsbesparingarna vid en samlokalisering med kustradiostationerna skulle ligga på 2—2,5 milj.kr. per regional enhet. Detta är siffror som enligt dem som arbetar med dessa frågor inte stämmer överens med verkligheten, utan besparingarna är högst hälften av detta. Men oavsett vad som är sant är detta mycket små kostnader i det stora hela. Jag tror att man skall ha klart för sig att de besparingar som påstås kunna göras kommer att ätas upp. I stället kommer kostnaderna att öka för utbildning och nyrekrytering av folk till kustbevakningen i framtiden. En annan fråga som jag också anser mycket viktig i sammanhanget är den civila status som en kustbevakning skall ha med avseende på den internationella folkrätten. Jag är också rädd för att det i förlängningen kommer att bli så — och det finns farhågor för det bland kustbevakningens personal — att rekryter kommer att utgöra en del av besättnigen på båtarna. Och om ett sådant bevakningsfartyg skall borda ett civilt fartyg — oavsett om det gäller fiske eller någon säkerhetseller miljöfråga — kommer det väl att bli så att rekryterna får springa ned och gömma sig under däck för att man inte öppet skall kränka den internationella folkrätten. I propositionen behandlas centrala och regionala lokaliseringsfrågor, men man tar inte upp den lokala organisationens utseende. Man kan dock inte utan vidare gå förbi den frågan, utan även den måste tas upp i detta sammanhang. Kustbevakningens sambandscentraler, som i dag utgör den lokala organisationen, kommer att bli avbemannade eller nedlagda. Kustbevakningskommittén har av strategiska och taktiska skäl avvaktat dagens beslut innan man, såvitt jag förstår, kommer att gå fram med nästa propå om att avbemanna och lägga ned sambandscentralerna. Det finns dokument från kustbevaknings Prot. 1987/88:122 kommittén där man klart och entydigt talar om en nedläggning av samtliga kustbevakningens sambandscentraler och om överföring av deras verksamhet till marinens sjöledningscentraler. Ja, man vill t.o.m. föra över fyra tjänster från kustbevakningen till marinen — motsvarande det antal tjänster som riksdagen för drygt ett år sedan beslutade att tillföra Gryts sambandscentral. Självfallet kommer olika samband — t.ex. fiskare till sjöss — skärgårdsbefolkningen, sjuktransporter — räddningstjänstinsatser etc. — att försvåras i allra högsta grad. I varje fall tror inte jag att allmänheten i dessa sammanhang kommer att i samma utsträckning ringa till kustbevakningens militariserade del och ha samma utbyte med den som det som i dag förekommer. Det vore naivt att tro på fortsatta goda relationer med allmänheten. Också på sjöräddningsoch sjösäkerhetssidan aktualiseras olika frågor i detta sammanhang. Hur skall man exempelvis ordna med den viktiga passningen av nödradiokanalen, kanal 11 A på PR-radion, som i dag i stor utsträckning används i fritidsbåtstrafiken? Uppbyggnaden härav kommer att kosta pengar. Eller är det så att man helt enkelt struntar i detta? Jag är rädd för att det blir det senare. Vad gäller sambandscentralerna har man i promemorian från kustbevakningskommittén angett att exempelvis Kungshamns sambandscentral — som enligt vad riksdagen har uttalat har ett strategiskt mycket viktigt läge och därför bör vara kvar — bör flyttas till Käringberget i Göteborg. Där kommer den inte att spela någon större roll, i vart fall inte från strategisk synpunkt — till skillnad mot nu när den ligger vid kusten, med en milsvid utsikt. Detsamma är förhållandet med Gryts sambandscentral, som återinrättades den 1 juli förra året och som också har ett strategiskt läge i en mycket stor skärgård med en förhållandevis stor befolkning. Den kommer att läggas ned. För att ersättas med vad? Ja, därom får vi ingenting veta. Behandlingen av yrkanden som har förts fram i motioner om sambandscentralerna har av utskottet skjutits upp till hösten. Jag ser detta som en självklarhet, eftersom det är sannolikt att man när dagens beslut väl är fattade kommer att få en ny proposition, om hur den lokala organisationen skall se ut. Om jag hade haft kvar någon gammal hatt — men det har jag inte, eftersom det var länge sedan hattarna var moderna — skulle jag ha kunnat säga att jag skulle äta upp min hatt, om propositionen inte kommer att följa linjen att sambandscentralerna skall försvinna i kustbevakningens verksamhet. Vi har yrkat på ett ettårigt moratorium i denna fråga. Vi anser att det är viktigt att riksdagen fattar beslut om att anslå ett år för en seriös utredning av civila alternativ till kustbevakningen. Därför yrkar vi avslag på propositionen. Vi har också motionerat om en förstärkning av verksamheten med fem tjänster och om ett isgående fartyg, bl.a. för bevakning av den s.k. vita zonen. Avslutningsvis, herr talman, sade Olle Aulin, moderaterna, att försvarsutskottet är enigt i denna fråga. De är möjligt att försvarsutskottet är enigt, i varje fall bortsett från Olle Aulins egen lilla käpphäst nere i Malmö, men det förhållandet bottnar i att vpk av de övriga partierna i riksdagen har ställts utanför försvarsutskottet. Hade vi fått vara med där, skulle försvarsutskottet inte ha varit enigt, men då hade vi haft möjlighet att påverka och medverka i arbetet, till skillnad från vad som är fallet nu. När kustbevakningsfrågan behandlades i skatteutskottet kunde vi där arbeta för att slå vakt om kustbevakningen. Så skedde, och det fattades beslut härom i riksdagen. Dessa är nu kullkastade. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionerna Föl1, 716 och 703.

Herr talman!

Avsikten är alltså inte att skicka några fartyg eller någon personal från kustbevakningen till ffrämmande oceaner — för att dra en parallell med USA:s verksamhet i Persiska viken. Den nya myndighet som skall bildas kommer att kallas kustbevakningen. I årets budgetproposition föreslås riksdagen anvisa en viss summa pengar för denna nya myndighet. I en senare proposition föreslår regeringen en lokalisering av den nya myndighetens centrala ledning. Men även de regionala ledningarna skall få sina stationeringsorter. I den senare propositionen föreslås lagändringar till följd av att kustbevakningen blir en egen myndighet. Finansdepartementet har givit en kommitté, som kallar sig kustbevakningskommittén, i uppdrag att bereda det här ärendet och att lägga fram förslag. Kommittén har avlämnat två delbetänkanden: ett om de lagändringar som behövs och ett om organisationsförändringen samt om lokaliseringarna. De föreslagna lagändringarna har varit ute på remiss, varvid 11 myndigheter yttrat sig. Lagtextförändringen föreslås snart träda i kraft, den 1 juli i år, och vid samma tidpunkt påbörjar den nya myndigheten sin verksamhet. Vad gäller lokaliseringen av den centrala ledningen för den nya myndigheten har åtminstone såvitt jag vet 11 kustkommuner varit föremål för bedömning och överväganden från kustbevakningskommitténs sida. Kommittén har även avgivit ett förslag med en viss rangordning. Motioner har väckts av enskilda riksdagsledamöter, och kommuner har uppvaktat kommittén i ärendet. Regeringen föreslår i sin proposition att den nya myndighetens centrala ledning skall lokaliseras till Karlskrona. Förslaget har framlagts utifrån arbetsmarknadsoch regionalpolitiska bedömningar, som inte grundar sig på kommitténs överlägganden, liksom med tanke på Karlskronas marina inriktning. I frågan om vart provinsledningarna sedan skall lokaliseras utefter vår långa kust har avgivits en reservation i försvarsutskottet. Majoriteten i försvarsutskottet delar regeringens synpunkt och förslag att kustbevakningens norra regionledning stationeras i Härnösand. På den punkten är utskottet helt enigt, liksom också om att den västra regionledningen skall placeras i Göteborg och den östra regionledningen vid Muskö eller Tullinge senast år 1993. Vidare föreslås att den södra regionledningen lokaliseras till Karlskrona, vid en tidpunkt som skall avgöras senare. Också kustbevakningskommittén föreslog en senare tidpunkt. Att den regionala ledningen i syd placeras i Karlskrona har blivit föremål för en reservation från de moderata ledamöterna i utskottet.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
Herr talman! Jag tycker att det finns skäl att litet lyssna på vad som har skett i Malmö. Erfarenheterna därifrån är inte speciellt goda, i varje fall inte sett från kustbevakningspersonalens sida. Redan för ett år sedan, när frågan var uppe, anfördes det som ett argument att det hade gått så väldigt bra i Malmö. Men det var enligt regeringen. Personalen hade absolut inte några goda erfarenheter. Personalen hade den klara uppfattningen att marinen hade tagit över mer och mer av arbetsuppgifterna, och det är det som också skall hända på de övriga ställena. När vi från vpk avvisar både den centrala och den regionala lokaliseringen, gör vi det utifrån den utgångspunkten att den regionala lokaliseringen genomgående sker i form av samlokalisering med marinen. Vi har inte tagit ställning till var olika regionala ledningar skall ligga. Vi vill i stället avslå propositionen och vill ha ett moratorium för att titta på andra samlokaliseringsmöjligheter, med civila myndigheter. Från den utgångspunkten menar vi att det inte finns skäl att i dag ta ställning i frågan om Iokaliseringsorter. Lennart Holmsten betonade — jag uppmärksammade det — att det skall vara en civil myndighet utanför försvarsmåkten. Det vore bra om han trodde på sina egna ord. I den proposition som nu föreligger till behandling sägs faktiskt inte att myndigheten skall ligga utanför försvarsmakten, utan den skall ligga inom försvarsmaktens hank och stör. Det skall vara militär bevakningspersonal, beväpnad med kulsprutor m.m. Att det då skall vara en civil myndighet utanför försvarsmakten är ett resonemang som är naivt. Så till detta med Persiska viken. Det blir naturligtvis inte fråga om att kustbevakningen skall skickas i väg till något annat land eller något annat hav, men innebörden är att den får militära uppgifter eller stödmilitära uppgifter i svenska vatten. Lennart Holmsten sade också att ärendet varit på remiss till elva myndigheter. Låt mig då fråga: Har ni diskuterat med personalen? Jag tycker att en socialdemokratisk regering och en socialdemokratisk riksdagsgrupp borde lyssna åtminstone litet grand på vad personalen säger. Man kanske borde lyssna på kustbevakningsrörelsen för en gångs skull.
Herr talman! Om jag har läst Runebergs Älgskyttarne rätt, var den brunskäggyvige Ontrus en ganska tystlåten person. Så icke i Lennart Holmstens skepnad —- utom på en punkt. Det var när det gällde att motivera flyttningen av den enligt min mening — jag har varit där många gånger — väl fungerande centralen i Malmö. Vad finns det för skäl för detta, Lennart Holmsten?
Herr talman! Skälen är för det första den marina miljön i Karlskrona, kontaktmönstret som finns och som kommer att finnas. För det andra vill jag säga att de samordningsvinster som kommer att kunna göras genom att både den centrala och den regionala ledningen placeras i Karlskrona är skäl nog — förutom de kanske viktigaste, de regionalpolitiska. Det är litet konstigt att höra försvarsdirektören i Blekinge län hävda, av bypolitiska skäl, att Malmö är rätta platsen för den regionala myndigheten. Tydligen är blod tjockare än vatten, trots allt.

Det kommer att bli en helt igenom civil myndighet, Tommy Franzén.

Herr talman! Vi har från moderata samlingspartiet ställt oss positiva till de flesta av de förslag som lagts fram i proposition 50 angående bilismen, lastbilstrafiken och vägarna, och vi säger ja till regeringens anslagsförslag. I flera fall är det gamla moderata ståndpunkter som nu vinner gehör, t.ex. möjligheten att avgiftsfinansiera vissa vägar och broar samt ge kommunerna möjlighet att förskottera vissa objekt. Dessa frågor har utretts av den s.k. väghållningsutredningen, där jag medverkat som expert. Samma utredning förslog också den uppdelning mellan stat och kommun av ansvaret för väghållningen i tätort som återfinns i proposition 50. Ett par utredningar har tidigare sökt lösa de här problemen, som yttrar sig i en orationell hantering av väghållningen och en orättvis fördelning av den ekonomiska bördan mellan kommunerna. Det är bra att den här ändringen nu kommer till stånd. Prioriteringen av drift och underhåll av vägar samt förslaget till anslagsomläggning med ett särskilt anslag för riksvägar och ett anslag för länstrafik är andra förslag som vi ställer oss bakom. Det är emellertid viktigt att följa upp hur länstrafikmedlen används och hur de räcker till. Det särskilda anslaget för bärighetshöjande åtgärder är ett resultat av den överläggning mellan regeringen och åkeribranschen som resulterade i ett ökat skatteuttag på den tunga trafiken. Detta beslut har tidigare fattats av riksdagen. Nu gäller frågan del två i överenskommelsen, nämligen en höjning av tillåtna fordonsvikter. Jag vill, herr talman, i sammanhanget påpeka att det var med stor tveksamhet som vi från moderata samlingspartiet gick med på skattehöjningen på den tunga trafiken. Det var emellertid dels branschens ställningstagande, dels det oerhört angelägna i att bärighetsförbättringar och broförbättringar sker för framför allt skogsnäringens och näringslivets behov som avgjorde för vår del. Utskottet uttalar vidare det angelägna i att det svenska vägnätet får en standard som överensstämmer med EG-ländernas. Vi instämmer givetvis i detta, och det sammanhänger med vårt tidigare ställningstagande. I två reservationer har vi sett anledning att markera en annan inställning än majoriteten i utskottet. Vi finner ingen anledning att principiellt utesluta andra väghuvudmän än stat och kommun vid avgiftsfinansiering av vissa projekt. Tvärtom kan det vara en fördel att låta enskilda intressenter ta affärsrisken. Vi menar också att kommunerna i sådana här fall är kompetenta att själva bedöma finansieringsoch huvudmannaskapsfrågorna. Det är därför en onödig storebrorsmentalitet att varje enskilt sådant ärende, typ Österleden, skall beslutas av regeringen. Denna kritik delas av moderata samlingspartiet, folkpartiet och centern, och vi framför den i reservation 13. I reservation 17 har vi tillsammans med folkpartiet förordat att en utredning skall göras om en annan företagsform för vägverket. En ändring till aktiebolagsform eller affärsverk skulle ge vägverket en större finansiell rörelsefrihet, och med det oerhörda behov av vägutbyggnader och förbättringar som vi har i landet skulle man även på den statliga sidan härigenom kunna tidigarelägga angelägna projekt. I en moderat kommittémotion och i en motion som jag själv har undertecknat har en utredning begärts om en förbättring av vägverkets avkastningsbedömningar av investeringar med särskilt beaktande av företagens tidsvinster. Utskottet instämmer i att dessa frågor blivit alltmer aktuella och att det ökade kravet på materialadministrativt tänkande inom näringslivet lett till att tidsfaktorn fått en allt större betydelse. Utskottet påminner i sammanhanget om betydelsen av att flaskhalsar i vägsystemet byggs bort, så att transportflödet kan bli mer pålitligt och snabbare. Utskottet instämmer i att det återstår mycket utvecklingsarbete och hänvisar till att ett forskningsprogram håller på att tas fram vid transportforskningsberedninen om bl.a. sambanden mellan förbättringar i transportsystem och kapitalrationaliseringar inom näringslivet. Utskottet hänvisar vidare till att vägverket skall ta vara på nya kunskaper som man får härigenom och söka inordna dem i verkets samhällsekonomiska avkastningsbedömningar. Med detta uttalande från utskottet anser vi oss ha fått fram ett positivt besked. I ett särskilt yttrande beträffande väganslagen till Stockholms län har jag markerat mitt missnöje med att Stockholms län under ett så stort antal år har diskriminerats vad beträffar statliga väganslag. Länet är den trafikintensivaste delen av landet, och trafiken består, förutom av fordon med hemadress inom länet, av en stor andel genomkorsande trafik. Länets vägtrafiksystem är uppbyggt som ekrarna i ett hjul, och det innebär ett accentuerat slitage genom att någon möjlighet att ta sig runt citykärnan egentligen inte finns. De stora leder som för in mot Stockholms citykärna belastas därför oerhört hårt. De beräkningar av samhällsnytta genom minskad olycksrisk, bättre miljö, tidsvinster för näringsliv och minskade fordonskostnader som vägverket gör borde redan i dagsläget ha gett Stockholms län en avsevärt större andel av väganslagen. Den utveckling av de samhällsekonomiska avkastningsberäkningarna som utskottet ställt sig positivt till och önskar borde i än högre utsträckning ge det utslaget — större tilldelning av vägpengar till Stockholms län. Förslaget om möjlighet att privatfinansiera och avgiftsbelägga vissa leder, exempelvis kringfartsleder, betyder också att länet trafikmässigt ges möjlighet att fungera bättre. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 13 och 17 och i övrigt till trafikutskottets hemställan i betänkande nr 20.

Herr talman! Våra vägar gör det möjligt att transportera personer och gods mellan praktiskt taget alla orter i landet, åtminstone på fastlandet. Investeringarna inom vägsektorn baseras på ett utförligt samhällsekonomiskt beslutsunderlag, och många vägar ger en god samhällsekonomisk avkastning. I andra sammanhang har vi från folkpartiet betonat hur viktigt det är att alla trafikslag betalar sina kostnader. Vi har godtagit regeringens förslag om en justering av kilometerskatten för tunga fordon därför att den tunga fordonstrafiken sliter mycket hårt på vårt vägkapital. När det nu behövs ökade anslag till vägunderhåll tycker vi att det är rimligt att de som står för huvuddelen av alla transporter i landet också är med och betalar upprustningskostnaderna. Det framgår av både propositionen och utskottsbetänkandet att våra vägar är i verkligt stort behov av underhållsoch investeringsmedel. Vägverket har kalkylerat med att det kommer att finnas ett investeringsbehov på nära 70 miljarder kronor fram till sekelskiftet. Det kommer inte att vara möjligt att med allmänna medel kunna ställa så stora belopp till förfogande på denna tid. Nya finansieringsmodeller måste därför prövas förutsättningslöst. Många av de väginvesteringar som diskuteras för närvarande har initierats av näringslivets företrädare, som också i flera av fallen har visat sig vara intresserade av att bidra till finansieringen. För att detta skall kunna bli möjligt måste ett nytt system med avgiftsfinansierade vägbyggen utformas så att kommunerna får möjlighet till alternativ finansiering av angelägna projekt. Besluten om investeringarna skall naturligtvis även fortsättningsvis fattas i demokratisk ordning. För vissa projekt bör emellertid alternativa finansieringslösningar prövas. Det är också viktigt att den dieseldrivna fordonsparken — däri ingår i stor utsträckning kollektivtrafikens fordon — snabbt förbättras i fråga om avgasutsläpp. Det är därför bra att regeringen föreslår att pengar skall anslås för att stimulera till miljövänligare fordon. Denna stimulans kan naturligtvis utformas på flera sätt. Vi har i vår motion fört fram tankar om restitution på kilometerskatten för dem som uppfyller högt ställda miljökrav. Det är min förhoppning att man inom regeringskansliet överväger en sådan lösning. En sådan stimulans skulle sannolikt vara av intresse både för motortillverkarna och för fordonsinnehavarna. Det viktigaste är dock att skärpta krav på dieselfordon utformas mycket snart och att marknaden anpassar sig till dessa. Bland alla de motionsförslag som behandlas i detta betänkande finns ett förslag om utredning av en sammanlänkning av delvis befintliga vägsystem till en Europaväg genom Sveriges inland från Göteborg till Karesuando. När det gäller kommunikationerna bör vårt stamvägnät utformas så att även näringslivet i de inre delarna av landet kan utvecklas på ett tillfredsställande sätt. Vi vill därför att denna fråga skall utredas. Den milda vintern har i år medfört en del speciella problem för våra vägar. Den stora påfrestning på vägarna som de dubbade bildäcken innebär i kombination med den ökande och tunga trafiken är inte längre ett problem speciellt för södra delen av landet, utan har i år också blivit en betydande faktor i övriga delar av landet. Regeringen har föreslagit — och riksdagen har tidigare godkänt — en förkortning av tiden för tillåten körning med dubbdäck på våra vägar. Efter att ha lyssnat till företrädare för vägmyndigheterna i olika delar av landet ifrågasätter jag om tiden inte är mogen för ytterligare begränsningar av dubbdäcksanvändningen. Nya typer av däcksutrustning måste prövas. Det är min förhoppning att marknaden mycket snart skall kunna erbjuda andra däckstyper, för att samhälle och trafikanter i framtiden skall klara av att behålla och förbättra vägkapitalet med hjälp av avgifter och skattemedel. Respekten för fartgränser och belastningsbestämmelser betyder naturligtvis också en hel del i detta avseende. De myndigheter som har till uppgift att bevaka och främja trafiksäkerheten måste naturligtvis framstå som de främsta försvararna av gällande bestämmelser. Herr talman! När det gäller bilismen och vägarna finns det i dag inga stora motsättningar inom utskottet. Regeringen har tillmötesgått flera av våra krav som har framförts under tidigare år. Med hänvisning till det anförda vill jag dock yrka bifall till reservationerna 10, 13 och 17 och i övrigt bifall till hemställan i trafikutskottets betänkande 1987/88:20.

Herr talman! Det finns skäl att kritisera regeringens vägpolitik på två avgörande punkter. För det första nonchalerar regeringen riksdagens uppsatta mål för trafikpolitiken. I praktiken finns det inget regionalpolitiskt tänkande när det gäller hur vägpengarna fördelas i Sverige. Man tar ingen hänsyn till att de svagaste regionerna åtminstone behöver bra vägar. Stora delar av vårt land lider nu därför av ett uselt länsvägnät, som utgör en svår bromskloss för utvecklingen i dessa regioner. Det tar sig t.ex. uttryck i att åkeribranschen tvingas köra med halv lastkapacitet på en stor del av vägnätet. Det finns anledning att ingående analysera detta allvarliga problem. För det andra inriktar regeringen sin vägpolitik på storskaliga och dyra vägprojekt. Motorvägsbygget utanför Uddevalla är ett sådant exempel. Det vägbygget sker till den gigantiska kostnaden av 675 milj.kr., för endast två mil motorväg. Regeringen har här också visat dålig känsla för hänsynen till och omsorgen om väsentliga miljöintressen. En stark folklig opinion mot vägbygget vid Uddevalla visar att miljöintressena har nonchalerats. Vad har riksdagen sagt om vägbyggandet i Sverige? Arbetsmarknadsutskottet har vid åtskilliga tillfällen betonat nödvändigheten av goda kommunikationer för att det skall vara möjligt att vända utvecklingen i en positiv riktning i svaga områden. Trafikutskottet har också under många år gett klara besked om att en bra vägstandard är en nödvändig förutsättning för regional utveckling. Riksdagen har i total enighet ställt sig bakom dessa uttalade målsättningar. Jag kommer därför nu till kärnfrågan: Hur har regeringen sökt förverkliga de regionalpolitiska målsättningar som riksdagen har formulerat vid skilda tillfällen? Trafikutskottet har under de senaste två åren genomfört ett antal studieresor i olika delar av Sverige. Vi har vid dessa resor fått en bra bild av verkligheten. Tyvärr har vi tvingats uppleva att riksdagens uttalade målsättningar inte har blivit förverkligade. Utvecklingen går snarast åt fel håll. Vägnätet blir allt sämre i de svagaste regionerna i vårt land. Vår senaste resa till Jämtland var avslöjande. Den visade att länet lider av ett uselt vägnät, som kan bli ett katastrofalt hinder för utvecklingen av denna del av landet. I Åre kommun har man lyckats få fart på turismen. De ambitiösa satsningarna i denna kommun hindras tyvärr av ett mycket dåligt vägnät. Vissa turistattraktioner kan man helt enkelt inte visa turisterna på grund av att det inte går att ta sig fram på vägarna. Bussföretagen börjar tveka att trafikera tjälskadade och mycket dåliga grusvägar. Enligt tioårsplanen 1988-1997 kan i bästa fall ett par vägbyggen genomföras i hela kommunen. Kostnaden för dessa båda vägprojekt uppgår ändå inte till mer än vad det kostar att bygga en halv kilometer motorväg. Denna usla satsning på länsvägarna i Åre kommun utgör naturligtvis ett brutalt hinder för de kloka och framsynta satsningar som görs på turism i detta område. Detta exempel visar att den faktiska vägpolitiken står i strid med riksdagens regionalpolitiska målsättningar. I Strömsunds kommun fick vi mycket konkret uppleva hur timmertransporterna fick ta sig fram på smala, krokiga och gropiga grusvägar. Egentligen var dessa vägar inte lämpade för mer än halv lastkapacitet. Vad dessa hårt prövade åkeriföretag nu får finna sig i är att de kraftigt höjda kilometerskatterna driver upp kostnaderna med 30 å 40 milj.kr. per år i denna region. De tvingas samtidigt leva med att endast 8 milj.kr. per år kommer tillbaka i form av nyinvesteringar till länsvägarna i hela Jämtlands län. Människorna i dessa bygder får alltså inte ens tillbaka de ökade vägskatterna i form av bättre vägar. Denna kalla verklighet gäller tyvärr för stora delar av vårt land. Jag har svårt att se några regionalpolitiska ambitioner i en sådan politik. Vid vår resa i Jämtland fick vi också möta ett antal framgångsrika småföretagare som är helt beroende av vägnätet för sin verksamhet. Deras företag lider och hindras i sin utveckling av att vägnätet kan vara avstängt i flera månader på grund av tjälskador. Hur skall dessa företagare våga hoppas på någon framtid, när de inte ser några förbättringar av vägnätet inom den närmaste tioårsperioden? Det är inte så konstigt om riksdagens uttalande om regional balans klingar falskt i dessa bygder. De mycket allvarliga vägproblemen i Jämtland har också sin motsvarighet i andra delar av Sverige. Vid vår resa i Västerbotten kunde vi notera att mycket blygsamma investeringar skedde i de svagaste regionerna. Vi har också besökt Kronobergs län. Även där fick vi exempel på hur regeringen underskattar länsvägarnas stora betydelse för näringslivet och den regionala utvecklingen. Där fick vi bekräftat att 85 90 av alla transporter av skogsråvara sker på länsvägar eller enskilda vägar. Vår överlägset största exportnäring är alltså utomordentligt beroende av ett farbart vägnät. Ett sista exempel på att vägpolitiken inte är vad den borde vara kan jag ta från Kalmar län. Inget annat län har förlorat en så stor andel av sitt järnvägsnät som Kalmar har gjort under de senaste 15-20 åren. Länet har dessutom — sedan s-regeringen tillträdde 1982 — drabbats av en avfolkning som är jämförbar med den som har skett i flera Norrlandslän. Det borde ha varit god regionalpolitik att länet kompenserades med ett bra vägnät. I stället blir väganslagen kraftigt bantade. Enligt den gällande tioårsplanen får länet nöja sig med investeringar i samtliga länsvägar som motsvarar ca 35 milj.kr., trots att dessa vägar omfattar 4 400 km. Under en hel tioårsperiod begränsas investeringarna alltså till vad det kostar att bygga en kilometer motorväg. Med en sådan snål och hårdhänt politik är det inte så konstigt att stora delar av vårt land får svårigheter att utvecklas och överleva. Dåliga vägar är inte bara ett problem för näringslivet. Det är i lika hög grad ett problem för alla boende i dessa bygder. Ofta tvingas arbetare och tjänstemän dagligen pendla flera mil på dåliga grusvägar till och från arbetet. Dessa svåra trafikförhållanden sliter självfallet hårt på både människor och bilar. Det är inte så konstigt om dessa människor ger upp hoppet om en bättre framtid och till slut väljer att flytta från dessa bygder. Ett stort antal riksdagsledamöter har motionerat om bättre vägar i olika delar av Sverige. Alla har säkert mycket goda skäl för sina motioner. Alla inser säkert också att ökade resurser till vägarna är det enda realistiska alternativet för att komma till rätta med dessa problem. Vi har från centerns sida tillstyrkt flera av dessa motioner. Ett bifall till reservation 5 skulle vara ett steg i rätt riktning när det gäller att tillgodose de önskemål som från flera håll framförts om bättre vägar. I varje fall bör alla de ledamöter som anser att riksdagens uppsatta målsättningar är till för att förverkligas rösta för reservation 5. I reservation 7 kräver vi från centerns sida att ett tioårsprogram upprättas för upprustning av grusvägnätet. Det finns många konkreta exempel på att beläggning av vägar kraftigt minskar kostnaderna för underhållet. I vissa fall har investeringen i beläggningar betalat sig på tre-fyra år. Det vore illa om riksdagen inte vill ta vara på de samhällsekonomiska vinsterna i sådana vägförbättringar. Jag yrkar bifall till reservation 7. Låt mig så gå över till min andra huvudfråga. Inom centern oroas vi av att regeringen av någon anledning är förtjust i storskaliga och extremt dyra trafikobjekt. Denna inriktning mot storskalighet på trafikens område kan möjligen bero på att svensk socialdemokrati i grund och botten ofta ensidigt hyllar storföretag och storkapitalet. Regeringen har efter stor möda lyckats få i gång det historiskt dyraste vägbygget utanför Uddevalla. Att det kommer att kosta över 300 milj.kr. per mil tycks inte bekymra regeringen. Detta borde däremot bekymra alla riksdagsledamöter som vill ha till stånd angelägna vägbyggen i olika delar av Prot. 1987/88:123 vårt land. Kostnaderna för motorvägsbygget medför att utrymmet för andra 19 maj 1988 väginvesteringar kommer att minska. Förräntningen av de 675 milj.kr. som det dyra motorvägsbygget beräknas kosta kommer att belasta väganslaget i budgeten och tära på utrymmet för andra angelägna väginvesteringar. Räntekostnaderna för detta storbygge kommer att stiga kraftigt de närmaste åren. Denna obehagliga sanning vill regeringen helst tiga ihjäl. Regeringen har inte helt övergett Öresundsbrobygget. Såvitt jag kan förstå så försöker man nu lugna den interna opinionen mot brobygget till efter valet. Får man behålla regeringsmakten kommer man sannolikt att försöka driva fram historiens definitivt dyraste trafikobjekt. Det är svårt att tro att broavgifter kommer att kunna täcka kostnaderna för detta extremt dyra brobygge. Det kan mycket väl bli så, att olika delar av Sverige får avstå investeringsmedel till detta enorma brobygge. De redan eftersatta områdena —-i fråga om kommunikationer — kan bli de stora förlorarna om regeringen får fortsätta sin politik för några extremt storskaliga och dyra vägsatsningar. Regeringen har enligt vår mening visat bristande intresse och otillräcklig hänsyn beträffande miljön i planeringen av såväl Öresundsbron som motorvägsbygget vid Uddevalla. Enligt centerns uppfattning borde man lyssna bättre på opinionen när man nu planerar för det fortsatta vägbygget vid Ljungskile. Det finns goda skäl att pröva andra och mer miljövänliga alternativ. Därför yrkar jag bifall till reservation 3. I fråga om bidragsprinciperna för det enskilda vägnätet har vi som bekant hårt kritiserat det byråkratiska system som socialdemokraterna drev igenom för några år sedan. Denna modell med fyra olika bidragsnivåer är mycket orättvis. För vissa människor innebär det att man får betala 60 96 av vägkostnaderna ur egen plånbok. Denna ganska stora uppoffring får man göra trots att man betalar sina vägskatter precis som alla andra. Andra, som bor utmed bättre gynnade vägar, kan helt slippa undan att betala en enda krona till vägunderhållet. Ett så orättvist system kan vi från centerns sida inte acceptera. Jag yrkar därför bifall till reservation 8. Vad beträffar inriktningen av det bärighetshöjande stödet så var syftet med detta anslag att det skulle få en klar regionalpolitisk profil. Det har det inte fått. Områden med regionala problem och stora skogstransporter har fått en mycket blygsam tilldelning. Att enbart bygga broar löser inte problemen i dessa områden. Trafikanterna måste också ha tillgång till en så bra väg att de kan ta sig fram mellan broarna. Enligt centerns uppfattning måste detta anslag mer inriktas på att förbättra länsvägnätet och på att upprusta såväl broar som vägar. Jag yrkar bifall till reservation nr 9. Med hänsyn till det akuta behov som finns av snabba vägförbättringar i olika delar av vårt land, är det bra att regeringen nu öppnat dörrarna för förskottering av vägoch broinvesteringar. Därmed kan kommuner och företag få möjligheter att forcera vissa väginvesteringar. Denna tidigareläggning, som kan bli resultatet av riksdagens beslut, innebär i praktiken att vägverkets underhållskostnader kommer att minska för de aktuella vägarna. Därför vore det enligt vår mening logiskt och rimligt att staten åtminstone var beredd att bära räntekostnaderna fram till den tidpunkt då staten löser in projektet. Jag yrkar bifall till centerns reservation 15. 1 I övrigt vill jag yrka bifall till reservationerna 10 och 13.

Herr talman! Helt nya principer kommer att gälla för vägpolitiken om utskottsbetänkandet antas av riksdagen. Utan tvivel är det nu nyliberala åtgärder som skall drivas igenom. Vi har redan hört folkpartisterna och moderaterna glatt, skulle jag vilja säga, tillkännage att det nu är deras gamla förslag som kommer att drivas igenom. När stora vägprojekt som ScanLink och Öresundsbron skall byggas släpps konsortier in som finansiärer. På samma gång öppnas nu för första gången i Sverige möjligheterna för avgiftsfinansierade vägar och broar. Herr talman! Detta sker på beställning av EG samt vägbyggnadsoch bilindustrin. Lagstiftningen skall därför ändras. Lennart Johansson i kommunikationsdepartementet och i Öresundsbrodelegationen sade i en intervju för ett år sedan apropå den nuvarande väglagen, som han och andra sett som ett hinder: Vår avsikt är att jobba så fort som möjligt. Vi kommer att lägga fram en proposition med ett sådant innehåll till våren. Herr talman! Det gick ännu fortare. Lennart Johansson trodde inte att det skulle bli några problem, och Skanska, BPA och Vägförbättringar AB hade redan anmält sitt intresse att gå in som privata finansiärer. Representanten från kommunikationsdepartementet ansåg att lagförslaget bara var en formalitet. Men detta är mycket mer än en formalitet. Eller menar socialdemokraterna och de borgerliga att det enbart handlar om att byta ut ett ord i lagen mot ett annat? Kommunikationsministern är här i dag, vilket är glädjande, eftersom det kom fram en hel del kritik för att han inte var här när vi diskuterade järnvägarna och fattade avgörande beslut om järnvägarnas framtid i Sverige. Sven Hulterström har sagt: Det är en bra princip att samhället står för investeringarna i vägar och järnvägar. Det kunde ske när vi hade en god samhällsekonomi. Men det har vi inte nu, och därför måste vi söka andra finansieringsvägar. Sven Hulterström gav alltså en bild av ett Sverige i kris. Uttalandet gjordes i tidningen Statsanställd, men det var naturligtvis före valårets början. Jag tycker att det är intressant att jämföra kommunikationsministerns ekonomiska bekymmer med de uttalanden som 4 oktober-rörelsens egen drottning Antonia Ax:son Johnson gjorde i förrgår inför amerikansk TV-publik. Hon förklarade leende att det svenska skattesystemet är mycket gynnsamt för företag och företagande. Herr talman! Jag skulle vilja tillägga att de svenska storbolagen aldrig tidigare haft så många klirrande miljarder i sina kassor. Bilfabrikanten Volvo leder ligan med enastående marginal, även om man i går tillkännagav att vinsterna har minskat något. Men regeringen har tydligen desto större penningbrist, så till den milda grad att svenska folkets ägodelar i SJ skall säljas ut. Företagen får ställa upp som finansiärer till brooch vägbyggande, och vägsystem kommer att avgiftsfinansieras. Gamla högerförslag dammas av, och den nyliberala politiken gör sitt intåg i trafiksektorn. Detta är en omvälvande förändring som på sikt innebär att exportföretagen får möjlighet att styra också den regionala utvecklingen resp. utarmningen i vårt land. När det gäller avgiftsfinansieringen av vägar är regeringen och de borgerliga partierna överens om principen, trots att alla vet att Ulf Adelsohn = Prot. 1987/88:123 lanserade idén. Den har redan prövats i USA. Den är ett skrämmande 19 maj 1988 exempel på hur det kan gå när man delar upp systemet i avgiftsbelagda vägar och statliga fattigmansvägar som aldrig underhålls. Om ScanLink, i folkmun kallad Skamlink, och Öresundsbron byggs kommer det att handla om mycket höga avgifter för trafikanterna enligt beräkningar som gjorts. Jag vill fråga Sven Hulterström, som ju har möjlighet att gå upp i talarstolen, och Olle Östrand: Är den amerikansk-Adelsohnska vägmodellen så attraktiv, eller beror förvandlingen verkligen på ekonomisk kris i Sverige? Skulle herrarna inte kunna tänka sig att nagga bilindustrins och Antonia Ax:son Johnsons välfärd litet i kanten för att få in pengar till bra vägar och järnvägar i hela Sverige? Eller hade finansministern i enrum med storfinansen redan sprungit före er övriga och gett utfästelser också i denna fråga om en nyliberal vägpolitik? Herr talman! Jag måste få svar på ytterligare några viktiga frågor. Vilka vägar och broar skall nu privatfinansieras? Vilka företag skall få gå in med pengar? Vilka vägar och broar skall avgiftsfinansieras? Jag tycker faktiskt att medborgarna i det här landet har all rätt att få veta exakt vilka planer regeringen har när den nu går i spetsen för så stora förändringar. Enligt propositionen är den snabbt ökande och enormt dyra landsvägstrafiken ett resultat av en spontan utveckling. Vpk anser att det i stället är mycket starka och medvetna privata aktörer som ligger bakom bilismens och vägtrafikens våldsamma expansion. Den är våldsam i dubbel bemärkelse därför att den också skördar många människoliv och ödelägger miljön. Regeringen inte bara noterar och accepterar detta bilsamhälle utan vill aktivt påskynda en sådan utveckling. Det ekologiskt inriktade alternativet vore att göra miljardinvesteringar i järnvägsnätet och i övrig miljövänlig kollektivtrafik, vilket vpk föreslår. Det är också bevisat att en sänkning av tågpriserna ger fler resenärer. Med tanke på den nytta för miljön och samhället som järnvägen gör är det helt obefogat att tala om SJ-förluster. Däremot, herr talman, är det befogat att tala om förluster när det gäller motorvägssystemet ScanLink som börjat byggas på västkusten. Kjell-Olof Feldts odemokratiska löften till Gyllenhammar om ScanLink och motorvägen mellan Stora Höga och Uddevalla leder till ett ekonomiskt fiasko och skövling av lagskyddade områden. Vägverkets PM från 1986 visar en förlust på mer än 420 milj.kr. Men enligt facit från den arbetsplan som gjordes 1987 hade den totala samhällsförlusten vuxit till 700 milj.kr. Byggandet av 1 km väg vid Uddevalla kräver lika mycket pengar som flera län tilldelats till vägar under en hel tioårsperiod. Med vpk:s politik skulle de sämsta och trafikfarligaste vägarna i både Bohuslän och Jämtland, som vi nyss har besökt, kunna rustas upp för dessa summor. Men det skulle ske på bekostnad av riksbyggen och motorvägssystem. Motorvägen i Bohuslän fanns med i Uddevallapaketet den 24 januari 1985. Däremot hade den dessförinnan aldrig diskuterats av vägverket. Vid detta tillfälle gavs emellertid vägverket uppdraget att ”skyndsamt” utreda frågan om vägen, så att denna skulle kunna byggas så snart som möjligt, dock senast 1987. I vägverkets tioårsplan fanns alltså inga planer på denna motorväg. 13 Vägdirektör Bengt Wolffram togs på sängen av regeringen. Så här gick det till enligt herr Wolffram själv. Han säger: Jag blev den 18 januari 1985 uppringd av kommunikationsdepartementet på en konferens i Dalarna, där jag befann mig. - Detta var sex dagar innan tillkännagivandet om Uddevallapaketet kom. ”Du får en timme på dig att ge besked om vad en motorväg till Uddevalla kostar”, var kommunikationsdepartementets besked. Efter att ha konfererat med sina medarbetare i Göteborg meddelade Wolffram från en telefonhytt i Tällberg: ”Cirka en halv miljard”. Men det visade sig, som sagt, att uppskattningen var en grov felbedömning — och undra på det. Det hela är ju faktiskt farsartat. Hur kan ett departement tvinga fram telefonhyttsbesked i ett ärende som gäller miljarder kronor, miljoner människor och en stor och viktig del av miljön i Sverige? Herr talman! Miljöministern har kallat motorvägsbeslutet ”en plump i protokollet”. Vid ett möte inför trädkramare i Göteborg sade Birgitta Dahl: Det här måste vara sista gången regeringen och andra beslutsfattare ställs inför en situation då det gäller att fatta beslut sedan de goda alternativen på ett tidigt stadium sållats bort. Och jag kan lova, fortsatte hon, att trafikplanering framdeles skall gå till på ett annat sätt. Ja, Birgitta Dahl, hon lovar runt — särskilt i trängda lägen. Men jag har själv vid flera tillfällen här i kammaren diskuterat just motorvägen med Birgitta Dahl och naturligtvis också med kommunikationsminister Sven Hulterström. Birgitta Dahl har gång på gång lovat att miljökonsekvenserna skall utredas, innan regeringen låter vägmaskinerna rulla in över de riksintressanta naturområdena i Bohuslän. Efter alla de här turerna med Birgitta Dahl, Sven Hulterström och andra i regeringen som ger missvisande eller rent av lögnaktiga besked, börjar jag fråga mig om det över huvud taget är meningsfullt att interpellera eller ställa frågor i kammaren. Det finns riksdagsprotokoll som talar sitt klara språk. Är det meningen att vi som folkvalda skall satsa en massa tid och krafter på att dubbelkontrollera allt? En sak är säker: Den parlamentariska demokratins urholkning fortskrider lika snabbt som vägprojektet i Bohuslän gjorde efter Kjell-Olof Feldts löfte till P. G. Gyllenhammar. Men tack och lov finns det också en alltmer medveten och aktionsinriktad miljöopinion i det här landet. Med trädkramarnas tålamod och revoltlusta har många fler i Sverige fått upp ögonen för vad ScanLink och beslutsprocessen i själva verket gäller. Trafikdöden på grund av långtradartrafiken och slitaget på viktiga vägsträckor kan inte accepteras. 1987 dödades inte mindre än 150 personer i samband med olyckor där lastbilar var inblandade. Överföringen av tunga transporter till järnväg måste nu ske snabbt, och många vägar måste också rustas upp, inte minst av trafiksäkerhetsskäl. Men framför allt: Bilismen måste minska i stället för att öka. Vissa av de satsningar som trots allt kommer att göras i skogslänen har blivit möjliga genom överenskommelsen mellan s och vpk om bensinskatten. Merkostnaden på 218 milj.kr. skall ses mot bakgrund av att det till skogslänen återförs ca 320 miljoner. Detta är inget som vägverket kan nonchalera när det skall göra sina prioriteringar framöver. Tvärtom understryks detta också, på just vpk:s initiativ, i betänkandet om vägarna. Men, herr talman, detta räcker inte. Jag efterlyser en starkare opinion för en Prot. 1987/88:123 ordning där Gyllenhammars EG-projekt stoppas till förmån för de sämst 19 maj 1988 ställda länen. Alla måste få veta att ScanLink inte är en regional fråga. Det är en politisk fråga av stor dignitet, en fråga som har att göra med hela landets framtid. Vpk har under de senaste årens debatt försökt stoppa regeringens planer på att tillåta ännu tyngre lastbilsekipage än dagens. Också här skall lagstiftningen i vårt land ändras. Ändringarna har bestämts av de stora bolagen, av storfinansen. Ingen vågar bestrida att de tunga landsvägstransporterna, som har ökat med mer än 10 96 vissa år under de senaste åren, bär skulden till de hårt nedslitna vägarna. Därför är det en märklig politik att med hänvisning till EG-anpassning föreslå att det skall bli ännu mer vägslitage. Alla vet att SJ:s förre chef för godstrafiken, Högsander, avgick efter regeringens beslut att tillåta ännu tyngre fordon på våra vägar. Vpk delar hans syn. Socialdemokraternas initiativ och det beslut som kommer att fattas här i kammaren är ett stort svek mot järnvägen.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

Herr talman! När jag satt och lyssnade på Viola Claesson under den förra vägdebatten i riksdagen konstaterade jag att det dröjde sex sekunder innan hon nämnde P. G. Gyllenhammar första gången. I år tog det sex sekunder, innan Viola Claesson nämnde ScanLink. Eftersom Viola Claesson sätter likhetstecken mellan ScanLink och P. G. Gyllenhammar, vill jag ändå hålla henne räkning för att hon åtminstone följer en rak linje. Det märkliga var emellertid att Viola Claesson av de 15 minuter som hennes inlägg tog använde ungefär 10 minuter för att tala om delar av vad hon kallar ScanLink — några mil motorväg nere i Bohuslän. Det visar, enligt min mening, Viola Claessons vidsynthet när det gäller vägfrågorna och deras betydelse för utvecklingen i vårt land. Vägpolitiken omfattar ändå litet mer än en motorvägssträckning nere i Bohuslän. När man lyssnade på Gösta Andersson kunde en oinitierad lätt få intrycket att vägarna i Sverige är praktiskt taget ofarbara. Det första man har att göra när man kommer hem efter den här riksdagsveckans slut måste vara att låsa in bilen, eftersom det ju inte går att köra på de svenska vägarna. Nu är det naturligtvis inte så allvarligt, Gösta Andersson, utan vi har i stort sett bra vägar i Sverige. Men det är klart att det finns brister. Därför är det glädjande att konstatera att det i den trafikpolitiska proposition som vi nu behandlar föreslås att det i fortsättningen skall gå 1 miljard kronor mer än i dag till vägarna i form av ökat vägunderhåll, tidigareläggning av förbifarter samt investeringar i länsvägar. Anslaget för drift och underhåll av statliga vägar föreslås öka med 500 milj.kr. reellt sett fram till 1990. För 1989 föreslås 4 925 milj.kr., vilket är en real ökning med över 340 milj.kr. Ett särskilt anslag 15 föreslås för byggande av riksvägar. 1 222 milj.kr. föreslås anslaget för 1989. Det är en reell ökning med 150 milj.kr. Därefter skall anslaget fortsätta öka, så att ökningen 1990 är 200 milj.kr. Dessa pengar föreslås gå till tidigareläggning av planerade utbyggnader av förbifarter. Vidare föreslås att speciella vägbyggnadsobjekt i framtiden skall kunna avgiftsfinansieras. Det är, Viola Claesson, inte fråga om att införa något fattigmansvägsystem, men på detta sätt kan man tidigarelägga angelägna väginvesteringar runt storstäderna och därmed bidra till en bättre miljö. Byggande av länsvägar skall ingå i anslaget för investeringar i länstrafikanläggningar. För 1989 föreslås att 650 milj.kr. skall anvisas. Anslaget skall öka realt med 320 milj.kr. år 1990 den stora höjningen av detta anslag innebär att möjligheterna till investeringar i länsvägar ökar kraftigt. Fördelning av länstrafikanslagen mellan vägar, länsjärnvägar och kollektivtrafikanläggningar skall göras ute i länen. Detta betyder ett ökat regionalt inflytande över dessa investeringar. Herr talman! Vägarna och vägtrafiken är en mycket viktig del av transportsystemet och en förutsättning för att de flesta andra transportmedel skall fylla sina uppgifter. Vägtrafiken ger möjligheter till individuellt utformade resor och transporter och har alltsedan slutet av 1940-talet ökat i betydelse. I dag sker drygt 85 96 av allt resande, uttryckt i personkilometer, på vägarna. Under bilismens genombrottsdecennier, åren 1945-1965, svarade resorna till och från arbetet för merparten av resandet. Utvecklingen i dag kännetecknas av att fritidsresandet växer i omfattning och får allt större betydelse. Lastbilar svarar för ca 50 96 av godstransporterna. Lastbilarnas höga andel förklaras bl.a. av en stark konkurrensförmåga både vad gäller pris och kvalitet. Lastbilstransporternas flexibilitet och därmed förmåga att svara mot kundernas kvalitetskrav har blivit allt viktigare för svenskt näringsliv. Eftersom vägarna är det viktigaste transportsystemet i Sverige är det givetvis naturligt att de ägnas speciell uppmärksamhet. Antalet motioner som berör vägarna ökar för varje år. Förra året väcktes 74 motioner, och i år har väckts hela 96 motioner i anslutning till vägpropositionen. I det stora hela är utskottet — så som både Olle Grahn och Görel Bohlin har sagt — relativt överens om vägpolitikens inriktning. Det råder också rätt stor samstämmighet kring anslagsfrågorna. Såsom har framgått av vad jag tidigare har sagt kommer vägtrafiken på 1990-talet att ha en dominerande roll i det svenska transportsystemet. För att vi skall kunna förverkliga målen för trafikpolitiken inför 1990-talet krävs alltså en framåtsyftande vägpolitik. Endast ett väl utbyggt och underhållet vägnät kan tillgodose de krav på bl.a. effektivitet, säkerhet och god miljö som bör ställas på vägtransporterna under 1990-talet. Bilen har nyligen fyllt 100 år. Bilen är en del av den moderna utvecklingen i Sverige. Bilen har kommit att prägla det moderna samhället både när det gäller samhällets utseende och människornas resvanor. Bilen har gett oss frihet att kunna leva ett rikare liv med utbredda sociala kontakter med omfattande arbetsmöjligheter och en innehållsrik fritid. Bilen ger oss möjligheter att enkelt och bekvämt ta oss till och från arbetet, besöka vänner och släktingar, komma till affärer och ta oss till flygplatser, järnvägsstationer och hamnar. Biltrafiken har i grunden förändrat människornas livssituation och bidragit till välfärdstillväxten i vårt samhälle. Omkring 75 6 av allt resande uttryckt i personkilometer sker på vägarna med bil. Om persontrafiken med järnväg fördubblades genom en omfördelning från biltrafiken skulle detta maximalt leda till att bilens andel av det totala resandet minskade från 75 till knappt 70 926. En fördubbling av personresandet på järnväg skulle inte ens ha varit tillräcklig för att ta hand om det ökade resandet med bil under de två senaste åren, som uppgår till ca 11 2. Herr talman! Jag har velat säga detta. När man följer den trafikpolitiska debatten kan man nämligen lätt få intrycket att järnvägen skulle kunna ta över det persontransportarbete som i dag sker på vägarna, vilket i praktiken är en omöjlighet. Jag kan erkänna att bilismen i viss utsträckning har fått utvecklas på bekostnad av andra värden. Det gäller nu att på ett mer medvetet sätt än tidigare ta itu med bilismens negativa följdverkningar genom att ta till vara utvecklingskraften i bilismen och anpassa denna, så att bilen tillgodoser de krav på säkerhet och god miljö som samhället nu ställer. Detta gäller speciellt miljön kring storstäderna.

Det är också glädjande att konstatera att direktiven till denna utredning är att den skall arbeta snabbt och vara klar under 1989. Under de senaste 15 åren har de långväga biltransporterna i yrkesmässig trafik ökat med 50 26. Inom svenskt näringsliv går utvecklingen mot tillverkning och hantering av mer högförädlat och därmed mer värdefullt gods. Detta ställer delvis nya och högre krav på ett väl fungerande transportsystem. Den ökade andelen högvärdigt gods har medfört en förskjutning mellan olika transportmedel. Gods med högre varuvärde transporteras i stor utsträckning med de mer flexibla transportsystemen, dvs. med lastbil eller flyg. Just-in-time-principen, som innebär att produkterna skall levereras exakt i det ögonblick de behövs för t.ex. vidareförädling eller försäljning, har blivit allt viktigare. Lastbilstransporter har därmed blivit en viktig och betydelsefull del i sådana transportsystem. målet att medborgarna och näringslivet i landets olika delar skall erbjudas en tillfredsställande, säker och miljövänlig trafikförsörjning till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad, är därför nödvändig. Vägpolitiken skall syfta till att förverkliga detta mål. Detta kan uppnås genom att man fastställer olika delmål, vilka sedan får vara vägledande i beslutsprocessen. Det första delmålet bör vara att ansvaret för väghållningen är lämpligt avgränsat. Staten bör ha ett avgörande ansvar för den övergripande vägplaneringen, medan kommunerna och trafikhuvudmännen bör svara för lokala och i viss mån även regionala bedömningar. Det är mot den bakgrunden som vi nu ytterligare decentraliserar vägplaneringen och väghållningsansvaret för att därigenom stärka det lokala och regionala inflytandet i planeringen. Ett annat viktigt delmål för 1990-talets vägpolitik måste vara att säkra vägkapitalet. Därför föreslås en kraftig höjning av underhållsanslaget. Ett annat viktigt delmål är att åstadkomma en god vägmiljö. Det är mot den bakgrunden utskottet föreslår betydande höjningar av investeringsanslagen. Därmed förbättras även trafiksäkerheten som också är ett viktigt delmål. Vägnätet skall också bidra till ett effektivt resursutnyttjande. För detta behövs ett väl fungerande, övergripande vägnät. Därigenom skapas förutsättningar för en regional utveckling och för en aktiv näringspolitik. Därför föreslås en kraftig höjning av anslaget för utbyggnad av riksvägnätet. Ett annat viktigt delmål är att säkerställa en tillfredsställande standard även på det lågtrafikerade vägnätet. Därför föreslås en kraftig höjning av anslaget till länstrafikanläggningarna. Herr talman! Jag skall nu övergå till att kommentera några av de 17 reservationerna; de flesta är centeroch vpk-reservationer. När det gäller vpk-reservationen om bilismen och lastbilstrafiken har vi ju ändå, Viola Claesson, 400 000 km gator och vägar i vårt land, medan vi har 11 000 km järnväg. Vill vi ha en fortsatt välståndsutveckling i vårt land — och det vill vi väl — måste vi ha ett väl fungerande transportsystem på våra vägar. Vägtrafiken utgör stommen i vårt transportsystem. Det kommer vi aldrig ifrån. Därför kan vi aldrig välja bort bilen, vare sig när det gäller persontransporter eller när det gäller godstransporter. I motsats till Viola Claesson tycker jag att det är viktigt att vi anpassar våra viktbestämmelser till vad som gäller för EG. EG är ju vår viktigaste exportmarknad. 50 96 av vår export går just dit. Det är viktigt att vi kan behålla den svenska industrins konkurrenskraft. Eftersom höjningen av fordonsvikterna också är en regionalpolitisk satsning, gynnar detta speciellt Norrlandslänen och den norrländska industrins konkurrenskraft. Det är naturligtvis speciellt glädjande för mig som är norrlännig. Samtidigt är detta en miljömässig fördel, eftersom det kommer att behövas ett mindre antal bilar för att transportera samma volym. När det sedan gäller centerns och vpk:s reservationer om motorvägssträckningen genom Ljungskile kan man, som jag ser det, inte tolka detta på annat sätt än att det är er allmänna motvilja mot framför allt motorvägar — och kanske vägar över huvud taget — som har föranlett de här reservationerna. Det är ändå så att man har utrett 120 mil olika vägsträckor för att komma Prot. 1987/88:123 fram till det bästa alternativet för en sträckning av vägen genom Ljungskile. 19 maj 1988 Detta beslut har fattats i demokratisk ordning och på ett decentraliserat sätt. Motorvägen belastar inte de ordinarie anslagen, utan den finansieras genom en kredit hos riksgäldskontoret. I fråga om anslaget till länstrafikanläggningar har centerpartiet intagit en mycket märklig ståndpunkt. Normalt så pratar ju centerpartiet sig varmt för en ökad decentralisering av besluten. Men i den här frågan har ni en rakt motsatt uppfattning. Här vill ni öronmärka medel, med andra ord vill ni frånta människorna ute i länen möjligheten att själva besluta om hur pengarna skall användas — om de skall användas till länsvägar, länsjärnvägar eller andra anläggningar av stor betydelse för trafiken inom länen. Detta är minst sagt en mycket märklig uppfattning för att komma från en centerpartist. Detsamma gäller inriktningen av de bärighetshöjande åtgärderna. Där vill ni också ge människorna ute i länen en knäpp på näsan genom att ta ett exempel från Västerbottens län, där ni anser att fördelningen mellan kustregionen och inlandet har varit felaktig. Ni underkänner människornas i Västerbotten förmåga att bedöma denna fråga. Men inte nog med detta. Ni är inte nöjda med att bärighetspaketet har fått en regional profil. Ni vill pytsa ut de s.k. bärighetspengarna över hela landet, och detta går naturligtvis i första hand ut över skogslänen. Detta kan vi socialdemokrater inte ställa upp bakom. Nej, Gösta Andersson, vi socialdemokrater tycker att det är människorna ute i länen som själva bäst kan bedöma hur medlen skall användas. Sedan vill jag kommentera reservationen om att grusvägarna skall förstärkas. I den begär ni en tioårsplan för att belägga resterande delen av grusvägarna i Sverige. Om inte Gösta Andersson visste det tidigare — och det gjorde han naturligtvis inte — kan jag berätta att detta kommer att kosta ungefär 5 miljarder kronor per år, alltså ungefär 50 miljarder under en tioårsperiod. Det kan vara lämpligt att Gösta Andersson i sin replik talar om hur denna beläggning skall finansieras, varifrån dessa 50 miljarder under tio år skall tas. När det sedan gäller den borgerliga reservationen som går emot förslaget om att regeringen skall pröva varje enskilt fall där det är aktuellt att ett vägbyggnadsobjekt helt eller delvis skall finansieras genom avgiftsupptagning, vill jag erinra bl.a. Görel Bohlin om att det är ett helt nytt system vi inför beträffande väginvesteringar. Därför anser vi det lämpligt att regeringen i varje enskilt fall får pröva om en allmän väg helt eller delvis skall finansieras med avgifter. På så sätt undviker man en mycket omfattande koncessionslagstiftning. Det förutsätter emellertid inte att vägarna byggs och drivs av enskilda. Har ni en annan uppfattning, måste det vara en missuppfattning. Till sist, herr talman, måste jag också något kommentera Görel Bohlins särskilda yttrande om väganslagen för Stockholms län. Skulle avkastningen, som Görel Bohlin hävdar, vara vägledande vid fördelning av väganslagen, då skulle ju alla medel i första hand gå till storstadsregionerna, för avkastningen är naturligtvis störst där trafiken är tätast. Här finns det inte mycket av 19 regionalpolitiskt tänkande kvar, åtminstone inte hos Görel Bohlin. Jag undrar om inte Görel Bohlin och Viola Claesson kan ta varandra i hand. I reservation 1 kräver Viola Claesson nedskärningar i väganslaget. Enligt Görel Bohlins förslag skall pengar överföras till storstadsregionerna. Detta går nödvändigtvis ut över det lågtrafikerade vägnät som finns i glesbygden. Om man skall göra som Viola Claesson vill, skall man skära ned väganslaget som helhet. Detta går också ut över det lågtrafikerade vägnätet som just finns i glesbygden. Viola Claesson måste bestämma sig. Vill hon ha en regionalpolitisk profil på väganslagen eller vill hon skära ner anslagen totalt, vilket kommer att gå ut över den regionalpolitiska profil som Viola Claesson i andra sammanhang står bakom? Jag vill också säga några ord till Olle Grahn om dubbdäcken. Det är riktigt att dubbdäcken har slitit väldigt hårt på vägbeläggningen i vinter. Det har naturligtvis berott på den mycket milda vintern; det har funnits mycket bar väg i vinter. Jag besökte VTI för fjorton dagar sedan, och där pågår en mycket intensiv forskning för att få fram vad man kallar mindre aggressiva dubbdäck som, utan att försämra trafiksäkerheten, skall minska slitaget på asfalten. Jag är övertygad om att VTI snart kommer med förslag i detta avseende. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Olle Östrand påpekade att vägar och kommunikationer är oerhört betydelsefulla för välståndsutvecklingen i vårt land. Det instämmer jag gärnai. Men då skall man också ha klart för sig att inte minst vägarna och kommunikationerna just i storstadsområdena är oerhört viktiga för välståndsutvecklingen i landet. På Olle Östrand låter det som om man skulle kunna förbättra utvecklingen utan att man förbättrade storstadsområdenas vägtrafik. Jag kan nämna att i Stockholms centrala delar är den trafik som genomkorsar staden till hälften nyttotrafik — alltså 50 96. Olle Östrand betonade i anförandet — det står i propositionen och i betänkandet också — att det är mycket viktigt med kringfartsleder och förbifarter. Men ingenstans är de här kringsfartslederna så betydelsefulla som i storstadsområdena, just för att leda trafiken förbi staden i den mån det går och för att skona miljön. Jag tänker inte prata så mycket om Stockholms län — jag har gjort det i det tidigare inlägget. Jag vill dock gärna återupprepa att det är oerhört viktigt att trafiken i Stockholms län kommer att fungera bättre. E 4 hart.ex. vid det här laget försetts med 10—15 cm djupa spår, vilket vissa tider på året leder till isbildning och vattenplaning med svåra olyckor som följd. Det finns delar av länet som man inte når annat än via en enda smal väg — det gäller t.ex. Ekerö kommun. En olycka på den vägen betyder att man inte kan nå den delen av länet annat än med helikopter eller sjövägen. I en interpellationsdebatt här i kammaren — och faktiskt även i betänkandet — betonas det hur viktigt det är att avkastningsberäkningarna förfinas. Om man inte tillämpar det som man får fram genom avkastningsberäkningarna, dvs. att bygga vägar där vägar behövs, så blir avståndet mellan de anslag Det är också viktigt för kollektivtrafiken att vägsystemet fungerar, detta inte minst i storstäderna. Jag kan nämna att en enda buss som icke är katalytiskt avgasrenad motsvarar 300 katalytiskt avgasrenade personbilar, enligt en undersökning av naturvårdsverket. Det innebär att om man inte lyckas få trafiken runt städerna och försöker bromsa biltrafiken i städerna, så förstör man miljön ytterligare innan man har genomfört en forskning och utveckling även när det gäller dieselbussarna.